Herr talman! Först säger herr Torwald att han inte hade möjlighet att delta i arbetet i utskottet, och i nästa mening säger han att när frågan behandlades i utskottet diskuterades inte denna sak. Herr Torwald får väl bestämma sig. Var herr Torwald med i utskottet när vi behandlade denna fråga, eller var han inte med? Om herr Torwald tror att vi här skall ta upp en miljöpolitisk debatt om Göteborgs stad, så vill jag säga att det är inte rätt tidpunkt att göra det nu — och inte rätt forum heller för den delen. Därför avser jag inte att göra det. Men när herr Torwald säger att det föreligger planer på en stor utbyggnad av Göteborgs hamn vet han inte vad han talar om. Jag sitter själv med i Göteborgs hamnstyrelse och vet därför att det inte finns några sådana aktuella planer där. Däremot finns det en generalplan för Hisingen, där hamnstyrelsen naturligtvis har givit uttryck för sina önskemål i en kommande, oviss framtid. Göteborgs hamn har under de senaste 10 åren investerat ca 300 miljoner kronor, ett kapital som i dag inte utnyttjas till 100 procent. Detta kapital anser hamnstyrelsen skall arbeta bättre. Därför är det ytterligt förvånansvärt att en representant för Göteborgs stad när denna fråga behandlas i riksdagen deklarerar en uppfattning som går stick i stäv mot den uppfattning man har i den stad som herr Torwald representerar. En utbyggnad av nuvarande raffinaderier i Göteborg — det föreligger krav om det, men den saken behandlas inte av trafikutskottet; det är koncessionsnämnden som avgör den ur miljösynpunkt — kan ske utan några större investeringar i hamnverksamheten. Herr Torwald bör ta reda på fakta innan han tar upp en diskussion. Jag tycker det har varit ytterligt intressant att få notera att det finns en riksdagsman från Göteborg som talar mot Göteborgs hamns intressen.
Herr talman! Herr Hugosson sade att jag måste bestämma mig för om jag var med i utskottet eller inte. Jag var inte med aktivt, eftersom jag inte satt vid bordet, men jag hörde diskussionen eftersom jag som suppleant satt vid väggen. Det är den enkla förklaringen till hur jag har medverkat i utskottet. I övrigt vill jag bara konstatera att enligt de informationer jag har så har hamnstyrelsen nyligen lagt fram en femårsplan och där begärt pengar för en utbyggnad av oljehamnen.

Herr talman! Jag tyckte det var värdefullt att herr Gustafson i Göteborg som utskottsordförande deklarerade att resonemanget om de fem eller sex miljonerna var ett uttryck för hans högst privata uppfattning och att han inte talade för utskottet vid det tillfället. Sedan herr Gustafson deklarerat det är jag nöjd och skall inte längre uppehålla mig vid den saken. I vad sedan gäller herr Lothigius kan jag inte underlåta att ställa mig frågande till vad moderata samlingspartiet menar med sin motion när man säger att man vill ha en lagstiftning för svensk sjöfart som inte försätter svensk sjöfartsnäring i ett ofördelaktigt läge i förhållande till utlandet. Det finns mycket som det lagstiftas om när det gäller sjöfart, särskilt säkerhet, sociala frågor och arbetstid. I de här frågorna får vi enligt min uppfattning inte snegla på andra ospecificerade länder när vi utformar den svenska lagstiftningen. Lagstiftningen om säkerhet och sociala förhållanden för svenskt sjöfolk måste bygga helt och hållet på vår inhemska lagstiftning för folk på landbacken, och vi får inte snegla på vad andra länder gör. Jag tycker det är primärt att slå fast att sjöfarten inte kan favoriseras genom att man prutar på lagstiftningen i vitala frågor för att kunna konkurrera bättre med andra länder. Jag vet att man från redarhåll ofta hävdar att vi i Sverige har alltför rigorösa bestämmelser om arbetstid och säkerhet för att vi skall konkurrera effektivt, men den olägenheten måste vi ta, herr Lothigius.
Herr talman! Får jag först säga om de mycket omtalade fem miljonerna att det framgår av statsverkspropositionen att departementschefen föreslår anslag som är fem miljoner mindre än de avgifter man beräknar skall komma in. Det är ett faktum. Det behöver varken vara mitt eller herr Rosqvists påstående utan är närmast departementschefens, men det står inte i utskottsbetänkandet, och att jag här har återgivit det binder inte utskottet. Jag vill säga till herr Torwald att jag tycker läget börjar bli allvarligt. Herr Torwald säger att om man börjar ge Göteborg rabatt för oljetransporterna river man upp hela gärdet och måste göra samma sak med Brofjorden. Det visar att herr Torwald inte har satt sig in i principerna för sjöfartsavgifternas beräkning. När vi beslutade om detta i riksdagen 1970 sade utskottet och därmed riksdagen uttryckligen ifrån att man måste följa utvecklingen på detta område. Här har skett en utveckling, en utveckling mot större fartygsenheter och större laster. Detta motiverar rabatter. Vad utskottet här enhälligt har begärt — herr Torwalds namn står inte under betänkandet men vi som satt vid bordet i utskottet var eniga om det — är att man inom ramen för 1970 års beslut skulle utnyttja de möjligheter som finns att ge företagsekonomiskt berättigade och andra rabatter. Detta är icke, som herr Hugosson har påtalat, en fråga om konkurrens mellan Göteborg och andra svenska hamnar. Det perspektiv som trafikutskottet har tagit upp är Sveriges och Nordens möjligheter att konkurrera med andra länder. Det är det det gäller. Det var på den punkten jag hade hoppats att vi skulle vara överens allihopa.
Herr talman! Diskussionen med herr Rosqvist kanske jag inte skall hålla på med så länge, men han tycks inte förstå vad vi menar. Vi önskar medverka till en internationell lagstiftning som har samma grund som den lagstiftning vi har här i Sverige. Vi skall försöka förmå andra stora sjöfartsnationer att följa oss för att vi därvid skall kunna uppehålla en konkurrens på likartade villkor. Men om herr Rosqvist vill ytterligare hårt skärpa den svenska lagstiftningen och ställa oss på undantag, så må det vara honom obetaget att göra detta. Men vi måste medverka internationellt till att få en likartad lagstiftning i förhållande till de länder som vi har utbyte med, och jag nämnde i det sammanhanget bl.a. EEC-länderna dit också Norge, Danmark och England eventuellt kommer att höra.

Herr talman! Jag upptäckte till min förvåning att vädret sorterar under kommunikationsdepartementet. Efter den debatt som har förts om stora frågor — vägar väger väl tyngre än väder — kan det väl närmast betraktas som ett pikanteri att här tala om vädret. Men också den frågan har sin betydelse. Det brukar ju sägas att alla talar om vädret, men ingen försöker göra någonting åt det. Vi som har satt våra namn under motionen 86 har naturligtvis inte heller några illusioner om att vi skulle kunna förbättra väderleken. Däremot anser vi att det är rimligt att man också i den norra halvan av Sverige får en så god information om vädret och väderleksutsikterna som möjligt. Jag har här i min hand en karta — ni har förmodligen inte så goda ögon att hela kammaren kan se den. Den är upprättad av meteorologer i Luleå som har dragit ett streck tvärs över Sverige, så att det blivit en sydoch en norrdel. Där påvisar de att det råder en ganska fantastisk proportion mellan dessa delar, som innebär en styvmoderlig behandling av den norra delen av landet, liksom i så många andra sammanhang. Den norra halvan har enligt uppgifter från de här yrkesmännen 78 väderleksstationer eller observationspunkter, den södra halvan 175. Jag har kollat de siffrorna hos riksdagens upplysningstjänst, som upplyser att den norra halvan inte alls har 78 observationspunkter utan bara 73. Men den korrigeringen kan ju gärna göras, därför att det ju inte på något sätt ändrar bilden av en mycket gles bevakning av den norra halvan och en påfallande täthet söderut. Jag vet inte om alla i den här kammaren är på det klara med hur de väderleksobservationer fungerar som ligger till grund för väderlekstjänstens prognoser, men det kan ju vara bra att veta, när man behandlar en sådan här konkret fråga. Väderleksobservatörerna är i allmänhet människor som har väderleksobservationerna som en bisyssla. Det behövs inga stora summor för att bygga ut observatörsnätet. Den standardutrustning som behövs för att sätta i gång driften av en observationspunkt beräknas kosta drygt 3 000 kronor, om det finns någon eller några personer som är villiga att åtaga sig uppdraget i anslutning till egen bostad. Uppdraget består i att insamla och inrapportera per telefon uppgifter om molnighet, temperatur, lufttryck, luftfuktighet, vindar osv. Uppgifterna rings in till en lokal uppsamlare, som via teleprinter skickar dem vidare till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut — SMHI — i Stockholm. Där läggs uppgifterna till grund för meteorologernas arbete med att analysera väderleksläget och göra prognoser. Ju tätare observationspunkterna ligger desto bättre kan prognoserna göras. Det finns enligt vår uppfattning ingen anledning att folket i den norra halvan av Sverige skall behöva nöja sig med mindre tillförlitliga prognoser. Att vi har gubbar som spår väder genom att titta på abborrens fjäll eller på renarnas maginnehåll är naturligtvis bra, men det är en otillräcklig kompensation för underbemanningen på det vetenskapliga planet. Så många människor inom olika verksamhetsgrenar är sysselsatta utomhus att korrekt väderleksinformation utan tvekan har en betydelse. Utskottet framhåller i sin skrivning att en särskild arbetsgrupp sysslar med att genomföra en undersökning om behovet av väderleksinformation och hydrologisk information. Utskottet förutsätter att denna arbetsgrupp också skall ta upp den i motionen aktualiserade frågan om utbyggnaden av väderlekstjänsten i norra Sverige, och därför avstyrker utskottet motionen. Jag är inte alls säker på att arbetsgruppen kommer att ta upp frågan. Enligt uppgifter från riksdagens upplysningstjänst har arbetsgruppen redan nu den uppfattningen att väderleksinformationen är tämligen tillfredsställande ordnad, och man uppger sig i det fallet grunda uppfattningen på enkätundersökningar hos vissa industrier, föreningar, idrottsförbund osv. Jag skulle kunna åberopa uttalanden från annat håll, bl.a. från meteorologer i norr, som säger att de arbetar med mycket sämre förutsättningar att kunna ge konkreta och bra prognoser just på grund av det glesa nätet. Jag skulle också kunna redovisa uttalanden från norrländskt fiskerihåll, från lantbrukare och från samer, men jag skall inte förlänga inlägget i den här frågan. Jag anser inte att den pågående utredningen är något hinder för att bifalla motionen, utan ett bifall skulle understryka nödvändigheten av att man i det fortsatta utredningsarbetet lägger tonvikten vid utbyggnaden av väderlekstjänstens resurser så att norrlänningarna kan få en någorlunda likvärdig service också på det här området. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4 vid punkten 8 av fru Gunvor Ryding.
Herr talman! När vi diskuterade sjöfart för några minuter sedan, sade herr Lothigius att det är ytterligt sällan som vi har en sjöfartspolitisk debatt i riksdagen. Jag tror det är ännu mera sällsynt att vi står här i riksdagen och pratar om vädret. Visserligen är vi riksdagsmän kända för att ha ett gott munväder, men det hör ändå till sällsyntheterna att vi diskuterar dessa frågor. Vänsterpartiet kommunisterna har väckt en motion, i vilken det krävs att väderlekstjänstens resurser i Norrland skall byggas ut väsentligt. Man menar att det är dåligt ställt för närvarande när det gäller informationen om väderutsikterna för norra delen av vårt land. Den här motionen har följts upp i utskottet och det finns en reservation, nr 4, fogad till utskottets betänkande på denna punkt. År 1969 tillsatte kommunikationsdepartementet en arbetsgrupp, arbetsgruppen för väderleksoch hydrologisk information, och den har under de senaste åren utrett bl.a. behovet av mer detaljerade väderprognoser för olika delar av landet. Man kan vänta att utredningen inom en mycket nära framtid kommer att framlägga sina förslag, och det finns anledning att räkna med att arbetsgruppen även kommer att göra en bedömning av kostnaderna för en utökad prognostjänst liksom av möjligheterna att uppnå täckning för sådana kostnader. Vi har inte exakt kunnat verifiera de uppgifter som finns i motionen om antalet stationer. Inte endast de vanliga synoptiska stationerna utan även civila och militära specialstationer och varningstationer i anslutning till flygplatser torde emellertid ingå i det i motionen uppgivna antalet stationer. Eftersom flygplatserna är fler i landets södra del än i dess norra ger varningsstationerna, som har en mycket begränsad observationstjänst, en viss övervikt åt stationsnätet söder om den linje som herr Lövenborg talade om, dvs. latitud 62 grader — eller en linje ungefär genom Sveg i Härjedalen. Även om man bortser från varningsstationerna är stationsnätet i södra Sverige tätare än i norra, och det sammanhänger i sin tur med befolkningstätheten, industrialiseringen och trafikintensiteten, vilka påverkar behovet av väderinformation. För prognostjänsten är ett tätt observationsnät längs den svenska kusten av stor betydelse för bevakning av det väder som kommer från obevakade områden ute till havs. Eftersom den södra delen av landet har en längre kuststräcka än den norra är även av den anledningen observationsstationerna fler i södra Sverige än i norra. Samma behov av ett tätt observationsnät föreligger dock i fjällen längs gränsen i väster, men här råder svårigheter — till följd av den glesa bebyggelsen — att organisera ett nöjaktigt stationsnät. Och i detta avseende verkar SMHI i samarbete med turistorganisationerna för en viss utbyggnad. Frågan om den lämpligaste fördelningen av de synoptiska observationsstationerna i landet studeras alltså för närvarande av en arbetsgrupp som är gemensam för SMHI och den militära vädertjänsten MVC. I detta sammanhang kan det kanske förtjäna att nämnas att det utredningsarbete som pågår inom den s.k. flygtrafikledningskommittén avseende samordningen av de civila och militära flygväderlekstjänsterna också kommer att ta upp den här frågan. Den för SMHI och den militära vädertjänsten MVC gemensamma arbetsgruppen har redan presenterat ett preliminärt förslag som innebar en utökning av antalet observationsstationer i norr, och detta förslag kommer så småningom att bli föremål för en ingående prövning. Vi har alltså att inom en mycket nära framtid vänta förslag som tar upp just de frågor som aktualiseras i den här motionen och som har följts upp i reservationen. Vi i trafikutskottets majoritet tycker därför att det på intet sätt gagnar saken att tillsätta en ny utredning; om så sker får vi inte möjlighet att göra någonting av de förslag som vi väntar inom den allra närmaste tiden. Jag tror därför, herr talman, att det är bäst för vädret även i Norrland om vi bifaller trafikutskottets hemställan på den här punkten.

Herr talman! Jag kan inte finna att det är en tillfredsställande förklaring till obalansen i observatörsnätet att vi har betydligt flera flygplatser söder ut. Så många är det ändå inte. Om man granskar den karta som jag hade i handen under mitt förra anförande, ser man att observatörspunkterna söder ut ligger ungefär lika tätt som fluglorten gör på den byst av Karl XII som Albert Engström talar om i en historia. Motionen har inte väckts av något annat skäl än att Norrland på alla områden bör befinna sig på någorlunda jämställd fot med det övriga Sverige. Detta bör även gälla en fråga av denna karaktär. Jag vet att en utredning är på gång och att denna skall lägga fram sitt betänkande någon gång i år. Men av de informationer som redan sipprat ut framgår att man inte kommer att rätta till den obalans jag här talat om. Därför vore det värdefullt om riksdagen markerar den inställningen att man bör åstadkomma en bättre jämvikt och därmed större rättvisa. En utredare som sysslar med dessa frågor har i sammanhanget sagt att man kan godta en sämre väderleksservice för glesbygdsbefolkningen. Det är ett felaktigt resonemang. Vädret är inte av mindre betydelse för folk som bor i glesbygderna och jobbar mycket utomhus. Folktätheten är visserligen mindre — och genom regeringens och storfinansens avfolkningspolitik kan den bli ännu mindre — men de som finns kvar har i alla fall rätt att kräva samma service som övriga medborgare också när det gäller väderprognoser. Jag vill än en gång understryka att det inte handlar om några stora pengar, men ett bifall till motionen kan löna sig på flera sätt, bl.a. genom att man kan bereda flera människor arbete, framför allt på deltid. Man får möjlighet att skapa stadigvarande deltidsarbete åt 30—40 personer, lämpligen från kategorin svårplacerad arbetskraft. Detta är ytterligare ett argument för den motion jag pläderar för.

Herr talman! Det var inte bara det större antalet flygplatser i södra Sverige jämfört med norra Sverige som motiverade skillnaden. Jag nämnde också att södra Sverige har en lång kuststräcka, och just längs kusterna erfordras observationsstationer som i god tid kan varna för det oväder som kan komma. Men jag sade också i mitt inlägg att det föreligger ett motsvarande behov av att bygga ut observationsnätet i Norrland, speciellt i fjällen längs gränsen. Jag sade också att den arbetsgrupp som är gemensam för SMHI och den militära väderlekstjänsten MVC redan framlagt ett preliminärt förslag. Detta upptar norr om latituden 62 grader 90 stationer och söder därom 98, varningsstationer och specialstationer oräknade. I det preliminära förslag som föreligger är således den obalans som herr Lövenborg talar om alls inte så framträdande. Det kostar inga stora pengar, säger herr Lövenborg. En synoptisk station kostar ungefär 5 000 kronor i norra Sverige. Arvodet exklusive lönekostnadspålägget till en observatör med fullständig observationstjänst är för närvarande, inklusive semesterersättning, 25 150 kronor i ortsgrupp 4. Kostnaden för inspektion av stationen, telefonsamtal osv. ligger på 1 500—2 000 kronor per år. Det är, som sagt, små kostnader. Men en översyn är på gång, och ett förslag kan väntas inom den allra närmaste framtiden. Jag tycker att därest man inte är nöjd med det förslaget när det kommer och om det icke tillgodoser det primära behovet, nämligen att svara för en god prognostjänst, då har man anledning att komma tillbaka. Men om vi nu bifaller kommunistmotionen, innebär det att frågan blir ytterligare fördröjd. Det kan inte vara av intresse för Norrland.

Herr talman! Statistik beträffande de s.k. olönsamma bandelarnas andel av järnvägsnätet har framlagts här i kammaren tidigare både av mig och andra. Inte desto mindre kan det i det här sammanhanget finnas anledning att återupprepa något av den för att påminna om hur stor andel av det svenska järnvägsnätet det är som betraktas såsom olönsam.

Efter den 1 juli 1971 har givetvis vissa förändringar skett, men den här redovisade statistiken kan i alla fall fylla syftet att ge en ungefärlig bild av hur det ligger till med det trafiksvaga nätet, vilken omfattning det har och hur undersökningsläget är. Omfattningen motsvarar mer än hälften av den totala bansträckningen i vårt land. Den har betydelse också ur den synpunkten att den kan ge en bild av hur stor del av vårt land som är berörd av de trafiksvaga järnvägarna och de problem som uppstått och uppstår för befolkningen i och med att trafiken skärs ned eller läggs ned helt och hållet. Vi vet alla att en järnvägsnedläggelse kan skapa stora svårigheter för en bygd, inte bara i kommunikationshänseende för de människor som bor i området utan också för befolkningens strävan att hålla bygden vid liv, att försöka få nya industrier till denna osv. De konsekvenser för en bygd som en järnvägsnedläggelse kan medföra har ju aldrig blivit ordentligt utredda, och de samhällsekonomiska bedömningar som kan ligga till underlag vid nedläggningen av en trafiksvag bandel Nr 51 måste därför enligt min mening sakna väsentligt material. Onsdagen den I stor utsträckning är det väl så att SJ:s företagsekonomiska 5 april 1972 bedömningar fått dominera vid avgörandet. Jag använde förut medvetet. — — — beteckningen ”s.k.” olönsamma bandelar, därför att det enligt min Ersättning till stamening inte är säkert att en bandel som ur SJ:s synpunkt är olönsam är = !ens järnvägar för det ur samhällets synpunkt sett. drift av icke lönsam Det är väl också, åtminstone delvis, sådana tankegångar som ligger "2 järnvägslinjer bakom 1971 års riksdagsbeslut om att de trafikpolitiska åtgärderna bör 2 M. ske i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort och samordnas med lokaliseringsoch regionalpolitiken. Det sades ju också att en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling för landets olika delar kräver en väl fungerande trafikapparat, och en förutsättning vid planeringen måste vara att försörjningen med kollektiv trafik hålls på en tillfredsställande nivå och att stor försiktighet därför måste iakttagas beträffande järnvägsnedläggelser. Efter detta riksdagens beslut har jag uppfattat det som helt naturligt att riksdagen också måste ta konsekvensen av beslutet och ge SJ de medel som företaget anser sig behöva för att driva trafiken på det trafiksvaga nätet. SJ-chefen har ju uttalat vid flera tillfällen och senast inför trafikutskottet i januari att det är viktigt att man får full ersättning för den företagsekonomiskt olönsamma trafik som samhället anser att företaget bör upprätthålla. Han betonade då också att man gärna kör, bara man får betalt; med tillräcklig driftersättning har man ingenting emot att driva sådan trafik. För min del tycker jag det är principiellt riktigt att SJ får full ersättning för sådan trafik. I SJ:s ersättningskrav har också medtagits ett belopp på 1,6 miljoner kronor, vilket skulle utgöra särskild ersättning för underskottet av landsvägstrafiken på linjen Övertorneå—Pajala, som trafikmässigt i vissa avseenden betraktas som en järnväg. Detta krav har inte tillgodosetts i statsverkspropositionen. Frågan om trafiken mellan Karungi och Pajala har den senaste tiden diskuterats åtskilligt bland befolkningen i Tornedalen och har också varit föremål för kommunala initiativ. I en landstingsmotion påpekas att SJ har planer på att när det gäller godstrafik lägga ned järnvägsförbindelserna Karungi-Övertorneå och bussförbindelserna Övertorneå—Pajala. Med hänvisning till de satsningar som gjorts med statliga medel för att främja en positiv näringslivsutveckling i länet anser motionären att SJ på detta sätt motverkar industrialiseringssträvandena. Eller för att uttrycka sig som motionären: ”Detta är en björntjänst åt Tornedalens innevånare och en sista dolkstöt åt kommuner, som brottas med att få arbetsmöjligheter till Tornedalen.” Övertorneå kommun har också skrivit till regeringen med begäran att SJ:s inskränkningar i järnvägsoch busstrafiken skall stoppas. Dessa syftar till, framhålles det, en total nedläggning av SJ:s trafikorganisation i Tornedalsområdet. SJ har pekat på att en omläggning av trafiken skulle spara statens järnvägar 1,6 miljoner kronor per år. Det är alltså en summa som svarar mot den som SJ begärt för underskottet på linjen Övertorneå—Pajala. Om SJ får de begärda pengarna, innebär det, såvitt jag kan bedöma, större 75 möjligheter att trafiken i Tornedalen kan upprätthållas i något så när oförändrat skick. Ett bifall till reservationen 5 skulle bl.a. innebära detta, och jag ber att mot bakgrund av vad jag här har sagt få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! I går började av allt att döma ett femtontal långtradare, lastade med timmer, sin dagliga trafikering av landsvägen ner genom Fryksdalen. Parallellt med denna landsväg går en järnväg, Fryksdalsbanan. Fryksdalsbanan har tidigare — t.o.m. mars månads utgång i år — varit befraktare av dessa timmertransporter. Nu har en femtedel av Fryksdalsbanans godstransporter tagits bort från banan och förts över till landsvägstransporter. Anledningen till den här omläggningen är ett sprucket fraktavtal. Företaget i fråga har inte ansett sig kunna gå med på SJ:s höjningar. Trots flera förhandlingsomgångar och trots ingripanden från såväl lokala som regionala myndigheter med uppvaktningar ända upp i högsta toppen har man inte lyckats att få en uppgörelse till stånd. I pengar lär det röra sig om ”mindre än 100 000 kronor per år” som skilde parterna åt, en summa som det kan kosta i sönderkörda vägar på kanske mindre än en vecka nu i tjällossningstider. Jag skall inte här klandra vare sig SJ eller det berörda företaget. De har var och en handlat efter strikt företagsekonomiska regler, men jag tror att många i denna kammare håller med mig när jag säger att detta är samhällsekonomiskt vanvett. Fryksdalsbanan är en av de bandelar som går under benämningen ”olönsamma järnvägslinjer”. Banan får alltså uppbära sin beskärda del av de 322 miljoner kronor som i det nu behandlade betänkandet föreslås utgå till driften av icke lönsamma järnvägslinjer. Behovet av stöd kommer självfallet att bli än större än tidigare, då nu en femtedel av godstransporterna har tagits bort från banan. Enligt min mening är detta kanske ändå inte det allvarligaste i den här frågan. Det allvarligaste är i stället att man här för ut en så stor kvantitet gods på de relativt dåliga och redan förut hårt belastade vägarna i Fryksdalen. I varje fall sommartid är den aktuella vägen en av Värmlands mest trafikerade turiststråk. Vad detta betyder ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur miljösynpunkt förstår var och en. Dessutom urholkas underlaget för Fryksdalsbanan ytterligare och dess chanser att överleva minskar. Med tanke på banans betydelse ur lokaliseringssynpunkt och med tanke på att statsmakterna satsat inte mindre än 60 miljoner kronor i 40 olika fall inom det område som berörs av Fryksdalsbanan är detta synnerligen olyckligt. Det är också beklagligt att förutsättningarna för en bandel förändras just nu, då länsstyrelserna fått kommunikationsdepartementets uppdrag att genomföra en regional trafikplanering. Ävenså kan konkurrensförhållandena mellan väg och järnväg avsevärt förändras då vägkostnadsutredningen blir klar. Att under sådana förhållanden tvingas till den nedrustning av banan som den här minskningen av den aktuella transportmängden medför — bl.a. en viss personalinskränkning — är alltså mycket beklagligt. Jag har tidigare från den här talarstolen talat om Fryksdalsbanan och dess chanser att överleva. Jag gjorde det då utifrån en utredning som Nr 51 gjorts av en civilekonom med optimistiska och friska idéer. Han menade Onsdagen den bl.a. att man med en rationalisering och upprustning av förlustbandelar S april 1972 skulle få dessa att gå med vinst. Utförliga ekonomiska kalkyler — — — — underbyggde utredningen som fick stor publicitet och som kanske väckte Ersättning till stör en smula hopp bland befolkningen i bygder med nedläggningshotade tens järnvägar för bandelar. Den gjorda utredningen var närmast avsedd som ett debattdrift av icke lönsaminlägg om trafikpolitiken. Företrädare för SJ har av allt att döma varit TE ETTER mycket kallsinniga gentemot den berörda utredningen. Man har inte velat gå in i en seriös diskussion. Det är synd. Jag tror att en öppnare och mjukare attityd gentemot allmänheten skulle vara av värde. Det skulle undanröja många missförstånd. Nu frågar sig många om SJ verkligen har gjort allt vad som kan göras. Finns det kanske alternativ till nedläggningar — andra alternativ än statssubventioner? Kan kanske just vår bandel komma att gå med vinst? Men SJ förblir tyst — allmänheten frågar förgäves. Ja, är den nuvarande SJ-politiken den enda möjliga? Har man diskuterat andra alternativ? Har man t.ex. försökt anpassa den rullande materielen till den reella efterfrågan? Kanske finns det förutsättningar att bygga små, billigare rälsbussar som rymmer 20—2S5 personer och som bättre svarar mot det verkliga behovet ute i glesbygderna? Folket där kräver inga lyxbussar i tvåmiljonersklassen! Kanske det också vore möjligt att i så fall sätta in dessa småbussar även på de stora linjerna. Vi skall nämligen komma ihåg att vi har glesbygder och har trafikproblem även efter stambanorna där befolkningen får vinka åt expresståget som susar förbi småstationerna. Kanske vore en liten ”Volkswagenrälsbuss” — om uttrycket tillåts — som kunde kilas in mellan de stora tågen en tänkbar komplettering. Herr talman! Det är inte min mening att här från denna talarstol på något sätt försöka mästra SJ och dess många kunniga experter. Jag vill bara i all enkelhet försöka förmedla några funderingar från folket, försöka att föra fram något av den fantasi och uppslagsrikedom som finns ute i landet. Kanske att något av det trots allt kan komma till nytta. I övrigt ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan under punkten 14.
Herr talman! Frågan om järnvägstrafiken är ju nu oerhört aktuell och brännande ute i landet. Därför är kanske en och annan förvånad över att vi på denna punkt inte har en mycket lång talarlista. Anledningen är att trafikutskottet beslutat ta upp frågan om trafikpolitiken i ett särskilt betänkande. Vi har många motioner som tar upp frågan om järnvägstrafiken, frågan om järnvägsnedläggelser osv. Jag skall dock inte ta upp någon diskussion nu då utskottet, som sagt, beslutat sammanföra alla dessa motioner i ett särskilt betänkande. Riksdagen kommer således att få möjligheter att diskutera hela järnvägspolitiken i sitt sammanhang. Detta var också anledningen till att jag inte i detalj kommenterade statsrådets mycket intressanta upplysningar beträffande de större uppgifter man skall ge SJ ”"” när det gäller fjärrtransporterna. Jag sympatiserar mycket med de synpunkter som framfördes av statsrådet härvidlag. Jag har personligen också den uppfattningen att man inte bör lägga ned några järnvägar så länge det nuvarande utredningsarbetet pågår. Herr Magnusson i Kristinehamn har däremot ställt ett konkret yrkande om att man omedelbart skall öka anslaget till de olönsamma järnvägarna — detta trots de kraftiga ökningar som skett i budgeten under det senaste året. Anledningen till att utskottet inte tillstyrkt det förslaget är att utskottet anser att även denna fråga bör bedömas i sammanhang med att man tar upp frågan om trafikpolitiken över huvud taget. För att undvika varje missförstånd vill jag också framhålla, att det förhållandet att SJ t.ex. inte får ersättning med 1,6 miljoner kronor för underskott i landsvägstrafiken på linjen Övertorneå—Pajala inte på något sätt innebär att den trafiken kommer att nedläggas. Vi hade för några veckor sedan här i riksdagen ett påpekande från postverkets sida att man hade ett underskott på ungefär 120 miljoner kronor bl.a. för sin diligenstrafik. Man fick ingen ersättning då. Det innebär inte på något sätt att den trafiken hotas eller att den kommer att nedläggas. Det är bara fråga om en diskussion hur man skall göra med ersättningen till de verk som handlägger denna trafik. Vi får, som sagt, tillfälle att diskutera de trafikpolitiska frågorna i ett senare sammanhang i kammaren och därför nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först några ord beträffande den fråga som fru Nilsson i Sunne tog upp angående Fryksdalsbanan och den diskussion man har haft mellan SJ och Billerud. Detta är faktiskt ett typexempel som visar vilket behov man har här i landet att kunna styra transporter. De transporter som Billerud drar från Fryksdalsbanan kommer att drabba samhället ekonomiskt i andra avseenden. Grums kommun t.ex. måste bygga ut sin vägnät och förbättra sin vägstandard för att kunna ta dessa transporter. Det är således ett typexempel som visar behovet av en samhällsekonomisk syn på trafikpolitiken här i landet. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att jag är medveten om att man kraftigt ökat anslaget till icke lönsamma järnvägslinjer — anslaget har ökats med 25 miljoner. Vad jag tycker är viktigt i detta sammanhang är det principbeslut som riksdagen fattat och som riksdagen bör vara förpliktigad att följa upp när det gäller anslagsgivningen. Det har sagts från riksdagens sida att det måste iakttas stor försiktighet vid nedläggandet av järnvägslinjer. Det har också utsagts i riktlinjerna för den regionala trafikplaneringen som regeringen skickat ut. Vad gäller folkpartiet har detta spikat fast att det inte skall läggas ned en meter järnväg. Jag tycker det vore på sin plats att man tog konsekvenserna av sitt ställningstagande och sade att då måste också SJ:s anslagskrav i detta avseende tillgodoses. Det hör ju hemma under denna punkt. Beträffande trafiken Övertorneå—Pajala är jag också medveten om att trafiken naturligtvis inte omedelbart kommer att läggas ned om inte dessa — Nr 51 1,6 miljoner ges till SJ. Men SJ har ändå större anledning att komma Onsdagen den tillbaka med sina krav på att få lägga ned trafiken på detta område. Det 5 april 1972 har betonats åtskilliga gånger av representanter för SJ att för att kunna
Herr talman! Jag har ingen anledning att avvika från den ståndpunkt 72. 1. vi har deklarerat från folkpartiets sida. Men det är inte det diskussionen gäller, utan frågan är hur stort anslag SJ skall ha för kommande budgetår. Det sker alltid en viss avvägning inom departementet när det gäller vad de olika verken begär. Det är inte alltid man ger precis på kronan vad ett verk begärt. Även om man kanske i departementet i princip har samma uppfattning som verket redovisat så är det inte säkert att man kommer fram till precis samma belopp. Det finns olika avvägningar. Utskottet har ansett att riksdagen i avvaktan på den trafikpolitiska debatt, som vi så småningom får här i kammaren, kan acceptera det förslag som departementschefen har lagt fram när det gäller summans storlek.

Herr talman! Jag har inte fattat det så att vi skjutit upp frågan om anslagsäskandet till SJ till den trafikpolitiska debatten. Här gäller det att i dag ta ställning till hur mycket pengar SJ skall ha för att kunna bedriva trafik på s.k. icke lönsamma järnvägslinjer. Jag tycker att om man har den principiella uppfattningen att inte en meter järnväg skall läggas ned så bör man ta konsekvenserna av detta genom att yrka full kostnadsersättning till SJ för denna trafik. Sedan kan det finnas avvägningsproblem, vilket tycks vara fallet mellan departementet och SJ. Men SJ har ändå uttalat den uppfattningen att man anser sig behöva dessa pengar.

Herr talman! Jag skall beröra en liten fråga i det stora sammanhanget, men det är dock ingen liten fråga för den det berör. Jag skulle nämligen vilja kommentera den motion som jag har väckt, motionen 138, där jag hemställer om att kvinna med hustrutillägg som haft 67-kort också skall erhålla sådant kort om hon blir änka, trots att hon inte är folkpensionär. Jag ser att kommunikationsminister Norling är inne i kammaren.

Jag kan, herr talman, inte finna att det behöver förekomma något gränsdragningsproblem som skulle kunna vålla svårigheter i den praktiska tillämpningen. Det är endast fråga om att den kvinna med hustrutillägg, som haft 67-kort på grund av att maken var folkpensionär, skall få behålla rätten till 67-kortet även efter det att maken avlidit. Det är inte 79 på något sätt fråga om att alla änkor skall få 67-kort, utan det är endast fråga om de änkor som har fått hustrutillägg och som är äldre än 60 år. Det är nämligen så att detta hustrutillägg i princip utgår till dem som är över 60 år och varit gifta i mer än fem år. Det finns vissa undantag, men i stort sett är det så. Hustrutillägget är även behovsprövat. Jag kom i kontakt med en kvinna som fick lämna tillbaka sitt 67-kort efter mannens frånfälle. Jag trodde att ett misstag hade begåtts, men efter närmare undersökning fann jag att bestämmelserna icke gav möjlighet för vederbörande att få behålla sitt 67-kort. Jag finner det, inte minst ur social synpunkt, otillfredsställande att en kvinna som före sin makes bortgång haft 67-kort icke skall få behålla detta utan tvingas förlora denna förmån. Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen. Jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till motionen, men jag har ändå med dessa ord velat ge min mening till känna.

Herr talman! Riksdagen har vid upprepade tillfällen begärt ett nytt förslag när det gäller ersättning för icke lönsamma busslinjer. Man har ansett att det är av stor vikt att denna fråga löses. Senast har riksdagen begärt ett förslag till 1972 års riksdag. Nu har departementschefen aviserat ett sådant förslag till höstriksdagen, men trafikutskottet har ändå ansett det motiverat att med anledning av motioner göra ett uttalande som innebär att man understryker sin beredvillighet att kraftigt förbättra det statliga stödet för landsbygdens transportförsörjning. Utskottet säger — och man är enhällig på den här punkten — följande: ”Departementschefen synes enligt motionärerna anse att det ändrade bidragssystemet skall tillämpas inom ramen för de i statsverkspropositionen föreslagna medlen på 14550000 kr. Det skulle innebära att målsättningen för bidraget inte kunde vidgas. Detta vore enligt utskottets mening i hög grad otillfredsställande. I avvaktan på resultatet av den pågående regionala trafikplaneringen måste åtgärder som förhindrar fortsatt försämring av trafikservicen vidtas. Nedläggning av linjer som fyller en uppgift i trafikförsörjningen skall inte behöva förekomma, och det är också angeläget att överförande av kostnader på kommunerna undviks. Utskottet förutsätter därför att — därest en proposition om ändrat bussbidragssystem trots allt inte skulle föreläggas höstriksdagen — Kungl. Maj:t begär ytterligare medel på tilläggsstat för budgetåret 1972/73 för att provisoriskt öka bidragstilldelningen enligt nuvarande ordning.” Jag har bara velat understryka utskottets uppfattning på denna punkt och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle också vilja passa på att säga några ord om frågan om ersättning för drift av icke lönsamma busslinjer. Busstrafiken spelar ju en mycket stor roll inte minst för landsbygdens försörjning med kollektiv trafik. Det är därför med stor oro landsbygdsbefolkningen åser hur även denna del av den kollektiva trafiken tunnas ut. I berörda bygder — det är ofta fråga om rena glesbygder — är busstrafiken det enda trafikmedel som står vissa trafikantgrupper till buds, t.ex. skolbarn, husmödrar, pensionärer m.fl. I mitt hemlän har frågan om nedläggning av busslinjer varit ett ofta återkommande tema i pressen under senare tid, och som på många andra håll har räddningen legat i att kommunerna fått träda emellan. Jag kan som exempel nämna att fattiga skogskommuner i norra Värmland har fått satsa efter sina förhållanden mycket pengar — Finnskoga-Dalby 50 000 kronor, Norra Ny 25 000 kronor och Ekshärad 25 000 kronor — för att kunna säkerställa en daglig busstur på linjen Ekshärad—Långflon — alltså längs Klarälvsdalen — under ett år efter det att GDG beslutat lägga ned trafiken. Men man ser det som en absolut nödvändighet att ha åtminstone en förbindelse om dagen. Statsbidragen till olönsam busstrafik har visat sig vara helt otillräckliga, vilket också framgår av transportnämndens redogörelse i statsverkspropositionen. Underskottet i den bidragsgrundande trafiken beräknades för 1970 till ca 56 miljoner kronor. För 1971 års trafik har det enligt preliminära beräkningar stigit till ca 67 miljoner kronor. Med hänsyn till denna ekonomiska situation för busstrafiken förnyar transportnämnden sitt de senaste åren framlagda förslag att bidraget per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete höjs från 2 kronor 50 öre till 3 kronor. I vpk:s trafikpolitiska motion har vi i år tagit upp detta krav från den synpunkten att något omedelbart måste göras för att inte glesbygdstrafiken alltför starkt skall försämras, innan andra åtgärder kan sättas in. Bussbidragsutredningen skulle ju i höst avlämna sitt betänkande, och departementschefen signalerar också att en proposition kommer att föreläggas riksdagen med förslag om ett ändrat bussbidragssystem, som bättre än det hittillsvarande skulle stödja en rationell utveckling av busstrafiken. Däremot har det inte sagts någonting om mera pengar till ändamålet, vilket gjorde att vi ansåg att vi borde stå kvar vid kravet på en höjd vagnmilsersättning. Trafikutskottet har emellertid på den här punkten kommit fram till en enhetlig skrivning, som vi anser säger så mycket att vi kan ansluta oss till den. Herr Gustafson i Göteborg har ju redan betonat en del av det som där sägs, men jag vill understryka att vi lägger mycket stor vikt vid uttalandet att vid en förändring av bussbidragsgivningen målsättningen för bidraget måste höjas utöver vad som är upptaget i statsverkspropositionen. Det sägs vidare att åtgärder som förhindrar en försämring av trafikservicen måste vidtas, att nedläggning av linjer som fyller en uppgift i trafikförsörjningen inte skall behöva förekomma och att det är angeläget att överförande av kostnader på kommunerna undviks. Kommer det ingen proposition till höstriksdagen, förutsätts att regeringen begär medel på tilläggsstat för att provisoriskt öka medelstilldelningen enligt nuvarande ordning. Vi vill understryka att detta är viktiga synpunkter, som hänger samman med de bärande tankegångarna i vår motion. Vi anser också att det nu anförda i realiteten innebär ett tillstyrkande av syftet med vår motion, vilket även framhålles av utskottet. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Vid punkten 16 i det betänkande vi nu behandlar har vi fogat ett särskilt yttrande, som är föranlett av motionen 1232 till årets riksdag. Motionen har väckts av några moderata riksdagsmän med herr Werner i Malmö som första namn, och den mynnar ut i ett yrkande att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om tjänstebrevsrätt till Lutherhjälpen och Rädda barnen i vad avser dessa organisationers informationsverksamhet. I motionen har man pekat på den utomordentligt fina information om u-länder och katastrofdrabbade länder som nämnda organisationer bedriver i Sverige.

5 april 1972 Det är dyrt att bedriva informationsverksamhet, och de aviserade portohöjningarna gör det ännu mer bekymmersamt för dessa organisatio Ersättning till post ner för framtiden. Detta kan och kommer säkerligen att innebära verket för befordran inskränkningar i deras verksamhet, vilket vi finner beklagligt. av tjänsteförsändelser Tydligen är det så i riksdagen att man ser mycket skeptiskt på nyheter. Jag har inte heller vunnit något större gehör för förslaget i utskottet, och jag har inte velat anstränga kammaren med en reservation utan stannat vid ett särskilt yttrande. Ingen skall emellertid tro att jag därför inte finner den föreslagna åtgärden angelägen. Nu har frågan i alla fall väckts och också något belysts, och nu kan ledamöterna i lugn och ro i god tid var och en i sin kammare fundera vidare på de här synpunkterna, som säkerligen borde ha fått en bättre behandling av utskott och kammare än vad som nu är fallet. Vi motionärer anser det vara så värdefullt för de nämnda organisationerna att få tjänstebrevsrätt att vi har velat väcka frågan. Nu kan kammarens ledamöter fundera över förslaget, och sedan kommer vi att aktualisera det på nytt.

Herr talman! Till vad herr Komstedt har sagt vill jag bara foga några synpunkter med anledning av utskottets skrivning, som jag finner litet egendomlig. Utskottet skriver att skäl föreligger för tjänstebrevsrätt men avstyrker likväl motionsyrkandet. Det anförs inte något skäl för avslagsyrkandet, och det är rätt märkligt. Det vore intressant att höra hur utskottsordföranden har tänkt i det fallet. Rimligen borde utskottet motivera avslagsyrkandet och inte motsatsen. Sedan säger utskottet att man har givit tjänstebrevsrätt åt sådana institutioner som helt bekostas med statsmedel, men det är fel. Inte bekostas Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet helt med statsmedel. Så är heller inte fallet med en rad institutioner, anknutna till svenska kyrkan, vilka har tjänstebrevsrätt. Vidare anför utskottet att man har givit tjänstebrevsrätt i några exceptionella fall och exemplifierar det med Röda korset. På vad sätt är Röda korset i det här sammanhanget, alltså när det gäller information om u-landsbistånd, ett mer exceptionellt fall än t.ex. Lutherhjälpen och Rädda barnen? Jag har siffror på vad de tre olika organisationerna samlar in av frivilliga medel. Där ligger Lutherhjälpen i topp med 28,5 miljoner för det senaste budgetåret. Sedan kommer Röda korset med 18,4 miljoner och Rädda barnen med 15,9. Därtill har samtliga institutioner statsmedel att förfoga över, men de insamlade beloppen är de jag nyss nämnde. Röda korset är därför inte något mera exceptionellt fall än de övriga organisationerna. Det är väl helt klart att postverket inte bör kunna uppleva en procentuell eller snarare ”promillell” ökning av den samlade distributionen som särskilt betungande. För de humanitära organisationerna skulle det emellertid vara av mycket stor betydelse att ha tjänstebrevsrätt. 83 Också dessa organisationer upplever ju svårigheterna av det pressade ekonomiska läget.

Jag undrar vad vi hade haft för opinion utan denna information. De enskilda organisationernas information är sannerligen betydelsefull också med tanke på det statliga u-landsbiståndet, ty det måste ju baseras på en bred folkopinion. Herr talman! Jag har inte heller något yrkande eftersom det inte finns någon reservation. Men jag vill instämma i vad herr Komstedt sade att det finns anledning att komma igen. Jag vill tillägga att det egentligen skulle varit två namn under det särskilda yttrandet. Det är ett redaktionellt misstag som därvidlag begåtts.

Herr talman! Jag skall gärna tillmötesgå herr Werners hemställan om en motivering till att utskottet i detta fall avstyrkt motionen. Först skall jag göra en liten rättelse i vad herr Werner sade. Han påstod att utskottet sagt att man har gett denna rätt åt institutioner vilkas verksamhet avser allmänna ändamål av den betydelse att den anses böra helt bekostas av statsmedel. Så nämnde han vissa exempel som inte är bekostade av statsmedel.

Men vad är bakgrunden till tanken på tjänstebrevsrätten? Tjänstebrevsrätten är i och för sig inte någon subvention som postverket ger, utan som framgår av punkten får man ge ett anslag från staten för detta ändamål. Det är så att säga en rationalisering. Man slipper portobehandlingen, eftersom det ändå är staten som i princip befordrar sina egna brev, och ordnar detta tjänstebrevsvägen. Att utvidga tjänstebrevsrätten till att gälla frivilliga organisationer som gör förnämliga insatser på informationsoch insamlingsområdet innebär att man då också måste öka anslaget. Utskottet har ansett att det skall vara vissa gränser. Tjänstebrevsrätt bör i princip tilldelas endast institutioner och organisationer som på något sätt fullgör en statlig verksamhet eller ett statligt ändamål. Anledningen till att Röda korset har tjänstebrevsrätt är inte att man samlar in pengar för allmännyttiga ändamål, för humanitärt bistånd osv., utan att Röda korset utför vissa funktioner av mera officiell karaktär. Då utskottet säger att det kan vara rimligt att ha en gräns och inte utvidga tjänstebrevsrätten ytterligare, innebär detta inte på något sätt att vi skulle anse att de frivilliga organisationer som det här är fråga om inte skulle vara värda stöd för sitt arbete. Så är det förvisso inte. Både dessa organisationer liksom en rad andra frivilliga organisationer som verkar på detta fält gör ett utomordentligt angeläget arbete. Men de fyller inte de Nr 51 kriterier, som gäller för tjänstebrevsrätten. Därför menar vi att denna väg Onsdagen den inte är den riktiga formen att hjälpa dem ekonomiskt, utan man bör då 5 april 1972 söka sig fram på andra vägar och under andra anslagstitlar. Det är detta —— — som ligger bakom utskottets ställningstagande. Med instämmande i alla Ersättning till post synpunkter som anförts om dessa organisationers utomordentliga verk = Verket för befordran samhet yrkar jag bifall till utskottets hemställan. av tjänsteförsändelser
Herr talman! Det är gott att jämt och samt få höra att de frivilliga organisationerna gör ett utomordentligt arbete, men man kan inte bara leva på vackra ord. När nu dessa organisationer bevisligen fullgör en insats, en från statlig synpunkt väsentlig uppgift, tycker jag nog att dessa organisationer skulle kunna ställas i paritet med de organisationer som redan har tjänstebrevsrätt. Jag tyckte det verkade som om herr Gustafson menade att vi avsåg att man utan vidare prövning skulle ge tjänstebrevsrätt till en rad organisationer. Det är inte vår avsikt. I motionen nämns uttryckligen Lutherhjälpen och Rädda barnen. Vi har skjutit in oss på dessa två organisationer därför att de når ut till en mycket stor grupp av svenska folket — insamlingsresultatet för den ena organisationen ligger ju avsevärt över 20 miljoner kronor — och vi menar att sådana organisationer är av väsentlig betydelse också för, som jag nämnde, vårt statliga u-landsbistånd. Därför borde man kunna stödja dem med tjänstebrevsrätt. Från statens synpunkt är detta ingen stor fråga — det rör sig om ungefär 150 000 kronor som dessa båda organisationer lägger ut i portokostnader. När vi nu vet att det statsfinansiella läget är så pressat att i varje fall regeringen är tveksam huruvida man kan infria enprocentsmålet och fullfölja biståndsavsikterna tycker jag att vårt förslag vore ett bra sätt att stödja u-landshjälpen utanför budgeten. Ty jag kan inte tänka mig att postverket skulle behöva öka sina personella insatser för att distribuera de försändelser som det här är fråga om. Och det gäller inte insamlingsarbete i allmän mening, herr Gustafson, utan det gäller det informationsarbete som dessa organisationer utför.
Herr talman! Avsikten med tjänstebrevsrätten är inte att stödja de organisationer och de organ som har denna rätt, utan det är fråga om en ren rationalisering av postverksamheten. För den post som man får tjänstebrevsrätt för måste staten ge ett anslag. Herr Werner i Malmö säger att postverket inte rimligen kan påverkas av det där beloppet på något över 100 000 kronor. Men postverket redovisar redan nu ett ganska stort underskott, och varje utvidgning av tjänstebrevsrätten får naturligtvis sitt genomslag i budgeten. Om man nu ger dessa organisationer tjänstebrevsrätt gör man inte det vid sidan av budgeten utan det kommer att påverka budgeten. Nu kan man mycket väl anse det motiverat att dessa organisationer skall ha ett stöd från siaten. Men då bör man väcka förslag om det, och riksdagen får anvisa de medel som behövs.
Herr talman! Ja, vad är stöd? Om man får till stånd en rationalisering i ett företag är det naturligtvis en stödjande verksamhet. Herr Gustafson i Göteborg säger att postverkets motiv för att medge tjänstebrevsrätt inte är att stödja utan att rationalisera. Just den rationaliseringen hade varit mycket värdefull även i detta sammanhang, antingen man betraktar den som stöd eller ej.

Herr talman! Transportstödet till Norrland beslutades av riksdagen första gången 1970 för ikraftträdande den 1 januari 1971. Målsättningen för stödet är att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet. Näringslivets förändring till större specialisering har kommit att innebära en kraftigare ökning av transportarbetet under senare år än förhållandet varit tidigare. Områden med stora geografiska avstånd kommer därmed i försämrat läge. Norra Sverige med dess långa avstånd är i denna situation. Transportstödsverksamheten skulle på försök gälla en treårsperiod, varunder bedömningar skulle göras av dess verkan och utfall. Det nu gällande stödet, som berör transporter av helfabrikat och mera bearbetade halvfabrikat, avser endast transporter från området och inom detsamma samt transporter utöver 300 kilometers avstånd. Från det första årets verksamhet har framkommit att det beräknade förslagsanslaget på 25 miljoner kronor kommer att överskridas och att kostnaderna kommer att belöpa sig till 35 miljoner kronor. Departementschefen beräknar för budgetåret 1972/73 ett förslagsanslag om 42,5 miljoner kronor, varvid hänsyn tagits till de taxehöjningar som ägt rum under hösten 1971 hos SJ och vägtransportföretagen. Den större kostnadsökning — än vad som tidigare beräknats — vilken icke hänför sig till prishöjningar kan bedömas som ett utslag av en ökad verksamhet inom berört näringsliv, och om så är fallet är detta bara positivt. Men trots att verksamheten varit i gång under 1971 har det inte framlagts någon mer detaljerad redovisning av resultaten. Fraktbidragsnämnden, som handlägger bidragsansökningar, har i sin framställning om anslag för budgetåret 1972/73 lämnat vissa preliminära uppgifter för första kvartalet 1971. Av dessa framgår att det bidragsgrundande beloppet för detta kvartal skulle omfatta 37,5 miljoner kronor. På grundval av detta belopp, avsändningsortens belägenhet inom stödområdet samt transportsträckans längd skulle bidraget preliminärt beräknas till ca 8,7 miljoner kronor. De här anförda 8,7 miljonerna innebär i förhållande till bidragsgrundande 37,5 miljoner kronor en fraktnedsättning om i genomsnitt 24 procent; det är kanske ett något högre genomsnitt än man i utgångsläget hade beräknat. I Kungl. Maj:ts proposition nr 84 år 1970 underströks att det redan under försöksperioden kan visa sig nödvändigt att vidtaga jämkningar i de olika bestämmelserna. Därför har i de motioner som väckts till årets riksdag angående transportstödet föreslagits olika justeringar för att därigenom erhålla förbättringar i verksamheten. Transportstödet avses inte utgå för s.k. lokaltrafik men det kan starkt ifrågasättas om den nu gällande lägsta avståndsgränsen om 300 km är en riktig skiljelinje för lokaltrafik. I andra sammanhang räknas lokaloch närtrafik inom betydligt kortare avstånd. Det är framför allt i de södra delarna av stödområdet som man är beroende av en lägre avståndsgräns för att få bättre konkurrensmöjligheter i fråga om transporterna till Stockholmsområdet och Mälarlandskapen i förhållande till områden omedelbart utanför stödområdesgränsen. Reservationen 1 föreslår därför införande av en ny avståndsklass, 201-300 km, med en rabattsats av 10 procent. Flera motioner föreslår att transportsträcka i Norge och Finland skall tillgodoräknas som underlag för transportbidrag. Det norrländska inlandets näringsliv har i stor utsträckning sina naturliga transportvägar genom Norge men även genom Finland och är därför beroende av en ändring; i annat fall föreligger risk för snedvridning av det naturliga valet av transportvägar. Reservationen 2 föreslår därför att transportsträcka i Norge och Finland inräknas som kvalifikationsgrundande för transportstöd men att ersättning utgår endast för den del av transporten som sker inom Sverige. För erhållande av fraktbidrag krävs att den årliga fraktkostnaden överstiger 3 000 kronor och att varje enskild sändning överstiger 500 kg i verklig vikt. De huvudsakliga transporterna består av vagntransporter, och den del som gäller styckegods kommer till stor del från mindre och medelstora företag. Alla företag eftersträvar så stora sändningar som möjligt per gång, eftersom en större sändning blir förhållandevis billigare. Men för de företag som levererar sina produkter direkt till förbrukare blir sändningarna något mindre. Med denna motivering föreslås i reservationen 3 att gränsen skall sättas till 200 kg taxerad vikt. Nu gällande bestämmelser avser bara transporter in till och inom stödområdet. Av de totala transporterna är den samlade varumängden till området större än varumängden från området. I de ingående transporterna förekommer betydande mängder råvaror och halvfabrikat som är behövliga för det norrländska näringslivet. I reservationen 4 föreslås utredning och förslag till transportstöd för nämnda varor, även omfattande förnödenheter för jordbruket. Trots att persontransportkostnaderna inte berörs i de nuvarande bestämmelserna för transportstöd har i olika motioner påpekats att utredning bör göras för reducering av dessa kostnader. Det framhålles att lika viktigt som det är att med godsfraktbidrag krympa avstånden för Norrland, lika nödvändigt är det att med olika medel förbilliga personresekostnaden. Förslag till olika åtgärder finns i reservationen 5. Där framhålles att prövning bör ske med maximitariffer, en taxemässig samordning mellan bussoch järnvägsresor, speciella taxor för resor inom Norrland och även översyn av taxorna på de norrländska flyglinjerna. Centerpartiet har vidare i motionen 712 år 1972 föreslagit att även flygtransporter skall omfattas av stödbestämmelserna. Även om för närvarande godstransporterna med flyg inte har så stor omfattning, så kommer de med tiden att bli större. Den vidare utvecklingen inom flyget avseende såväl personsom godstransporterna kommer att innebära de största förändringarna för de långa avståndens del. För att tillvarataga och rätt utnyttja dessa möjligheter föreslås en skyndsam utredning i syfte att klarlägga flygets roll i svensk transportpolitik. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 vid trafikutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Har man välgrundade förslag till åtgärder inom ett visst område kan man frimodigt upprepa dem tills de blir antagna. Och det gäller inte minst frågor som rör det statliga transportstödet. När detta infördes skedde det också efter det att en ihärdig och bred opinion under en tid gjort sig hörd. Transportstödet har blivit ett välkommet och nödvändigt komplement till övriga regionalpolitiska åtgärder för att främja jämställdhet mellan landets olika delar. Regionalpolitiken har nu fungerat några år och man kan också se resultaten från insatser som gjorts i form av lokaliseringslån och bidrag. Allt detta är bra och behöver breddas ytterligare. Även när det gäller transportstödet kan man redan efter den korta tid som det fungerat finna att det verkar som ett mycket effektivt stimulansmedel för den del av näringslivet som har möjlighet att komma i åtnjutande av stödet så som det nu är utformat. Det faktum att utfallet för budgetåret 1971/72 beräknas uppgå till 35 miljoner kronor i stället för de 25 miljoner som var anslagna kan tas till intäkt för att transportstödet verkligen ger den avsedda effekten. Jag vågar påstå att för många företag inom det s.k. stödområdet kan transportstödet betyda mera för företagens fortsatta verksamhet än andra stödformer. De kontakter som jag haft med några företag ger belägg för denna uppfattning. Det finns t.o.m. exempel på företag som trots lokaliseringsstöd nödgats bygga industrier i södra Sverige på grund av de konkurrensnackdelar de höga fraktkostnaderna inneburit. Man kan med fog anta att om transportstödet tillkommit några år tidigare skulle inte så stor flyttning ha skett som blev fallet. Det är därför inga överdrifter man hänger sig åt, när man kräver att transportstödet snarast möjligt lämnar försöksstadiet och får en utformning som bättre svarar mot behovet. Några tiotal miljoner kronor per år i ökat transportstöd ger med stor sannolikhet lika hög effekt ur regionalpolitisk synpunkt som mångdubbla belopp i lokaliseringsstöd och bidrag. Det betyder fördenskull inte att dessa stödformer kan ersätta varandra, men transportstödet utgör ett komplement som har större effekt och betydelse än man från början förmodligen trott. Herr talman! Till trafikutskottets utlåtande nr 3 angående transportstöd för Norrland har fogats fem reservationer. De har var och en berörts av herr Håkansson, och jag skall därför, för att inte förlänga debatten, avstå från att behandla dem mera ingående. Jag vill redan nu yrka bifall till de reservationer som bär numren 2, 3, 4 och S. I reservationen 2 hävdar vi reservanter betydelsen av att transportsträckor i Norge och Finland inräknas som kvalifikationsgrundande för transportstöd. Det är ett rimligt jämlikhetskrav som inte medför så stora kostnader för samhället men som kan betyda en hel del för företag inom vissa regioner. Inom ramen för de nu gällande grunderna för transportstödet, då stöd lämnas bara till utgående transporter, utgör viktavgränsningen den mest besvärande tröskeln för erhållande av transportstöd. Genom att den nedre gränsen för en sändning satts till över 500 kg avskärmas många av de företag som är i verkligt behov av transportstöd. På många sysselsättningssvaga orter utgör små och medelstora företag ryggraden i näringslivet. De har i åtskilliga fall ett produktsortiment och en sådan spridning av marknaden att de inte ens med den yttersta finurlighet kan sammanföra sändningarna till den minimivikt som stadgas för att komma i åtnjutande av stödet. Mot sådana företag, som oftast är de som är i verkligt behov av transportstöd, är det en uppenbar orättvisa att transportstödet har den utformning det nu har. Ett bifall till reservationen 3 skulle skapa större rättvisa i det avseendet. Reservationerna 4 och 5 innehåller yrkanden om utvidgning av transportstödet till att gälla även intransporter av råvaror och halvfabrikat till stödområdet samt att persontaxorna till och från Norrland blir föremål för en skyndsam översyn. Samtliga dessa krav är så angelägna att förslag borde vara utarbetade och klara att föreläggas riksdagen senast i samband med propositionen om de regionalpolitiska handlingsprogrammen för nästa period. I övrigt vill jag på denna punkt instämma i vad herr Håkansson anförde. Herr talman!

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, och därför står jag kvar vid min plats i bänken. Herr Håkansson och herr Sellgren har här kommenterat samtliga reservationer utom reservationen 6, som har fått stöd endast av moderata samlingspartiets representanter. I den reservationen yrkas för logikens skull att transportstödet även bör omfatta frakter med fartyg. Det gäller här inga större belopp, men enligt vår mening är det riktigt att inte undanta fartygen från denna form av transportstöd, även om det ibland kan synas litet svårt att hantera den formen av stöd. Vidare har vi avgivit ett särskilt yttrande rörande transporter med s.k. firmabilar. För dylika transporter utgår nu inget transportstöd. Vi har velat framhålla att vi tycker det är riktigt att de som använder egna fordon inte skall åsamkas högre transportkostnader än de företag som överlåter transporterna till den yrkesmässiga trafiken. När transportstödet infördes den 1 januari 1971 föreskrevs en treårig försöksperiod för att se hur det införda stödet skulle utfalla. Det tyckte jag var både logiskt och riktigt, och det accepterade vi. Det är bara det att vi ville ha en annan utformning av stödet, som svarade bättre mot en rättvis uppläggning. Vi vill därför vidta de förändringar som vi nu har föreslagit och som vi också tidigare har aktualiserat i debatten.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

Herr talman! Jag skall försöka att vara lika föredömligt kortfattad som mina utskottskamrater. Om det inte uppfattades som oförskämt skulle jag ha kunnat nöja mig med att hänvisa till förra årets protokoll, ty jag har i dag inget nytt att tillföra debatten. Det är samma frågor som behandlas, och svaren från min sida kommer också att bli desamma. Men trots att det är samma krav som framställs nu som under de två föregående åren då vi här i riksdagen har diskuterat frågan om transportstödet, har det ändå till trafikutskottets betänkande nr 3 fogats 6 reservationer och ett särskilt yttrande. Utskottsmajoriteten vidhåller alltjämt de grundläggande principer för stödets utformning som föreslogs i propositionen och som antogs av riksdagen våren 1970 samt att stödet skall utgå under en försöksperiod av tre år. Först efter försöksperiodens utgång och mot bakgrund av vunna erfarenheter är utskottsmajoriteten beredd att diskutera mera omfattande justeringar av stödets utformning. Det är dock värt att observera att utskottet i år liksom tidigare framhållit, att det under försöksperioden kan visa sig nödvändigt att företa vissa jämkningar i bidragssystemet liksom i de administrativa rutinerna. Om så skulle bli fallet förutsätter utskottet att sådana ändringar kommer till stånd utan dröjsmål.

Eftersom medeltransportavståndet låg på ca 300 km ansågs det skäligt att stöd skulle utgå för transporter som var längre. Medeltransportavståndet är fortfarande ca 300 km, varför motivet för 300-kilometersgränsen kvarstår oförändrat starkt. Villkoren för fraktbidrag kan inte ”skräddarsys” för vissa företag, orter eller landsdelar. Om man gör det kommer man ofrånkomligen i det läget att vissa gynnas medan andra företag, orter och landsdelar, som arbetar under samma belastningar, missgynnas. För övrigt uppstår likartade problem var man än sätter gränsen. Reservationen 2 stöder motionärernas krav att transportsträckor i Norge och Finland skall vara kvalifikationsgrundande för transportstöd. I och för sig skulle det inte vara svårt att som norrlänning instämma i kravet. Men det finns vissa skäl till att utskottet yrkar avslag på förslaget. En grundläggande princip vid utformningen av transportstödet var att förhindra att det fick någon som helst internationell prägel. Det taxesamarbete i fraktnedsättande syfte som bedrivs på transportområdet inom Europa skulle för Sveriges del försvåras till allvarligt men för näringslivet, om motsatt agerande valdes. Det har varit nödvändigt att trovärdigt kunna klargöra att transportstödet är en ren regionalpolitisk stödform utan inverkan på det internationella fraktläget. Man kan i sammanhanget också framhålla att även transporter från södra Sverige till t.ex. många orter i Norge har lika långa eller längre transportsträckor än de anförda transporterna från t.ex. Jämtland. Ändringar i motionernas syfte skulle bryta mot huvudprincipen att kompensera för merkostnaderna för de längre transportsvstånden. Antalet fraktbidragsberättigade sändningar under året 1971 har blivit avsevärt högre än vad som kunde förutses på grundval av tillgänglig statistik — ca 200 000 mot 75 000 enligt prognoserna. Detta innebär att stödet fångat upp väsentligt fler sändningar av det totala transportutbudet än beräknat, vilket i och för sig är glädjande. Även om det finns mindre företag inom den lätta industrin som till följd av kravet på minst 500 kg sändningsvikt har svårigheter att tillgodogöra sig stödet, skulle en sänkning av denna gräns sammantaget medföra ett begränsat ekonomiskt tillskott till stödområdet men däremot ett ökat administrativt arbete. I många fall har företagen genom att se över och anpassa sina transporter och sin försäljning till transportstödets utformning lyckats komma upp i sändningsvikter över 500 kg. Med hänsyn till att transportstödet fått en väsentligt vidare omfattning vad beträffar såväl antalet sändningar som bidragets storlek än vad riksdagsbeslutet våren 1970 avsåg för försöksperioden synes kraven på liberaliseringar i villkoren under löpande försöksperiod inte vara trängande. Det är också ofrånkomligt att justeringar av villkoren under löpande försöksperiod minskar möjligheterna till en adekvat utvärdering av resultaten och villkorens verkningar. Reservationen 4 tar upp transportstödet av förnödenheter in till stödområdet av råvaror och halvfabrikat. Utskottsmajoriteten avstyrker kravet med samma motivering som tidigare; det strider mot en av de viktigaste principerna för transportstödets utformning, nämligen att det bara skulle gälla uttransporter i avsikt att stimulera en vidareförädling inom Norrlandsregionen. Det är ett krav som vi sätter stort värde på och som vi inte finner anledning att göra eftergifter på. Dessutom kan man inte låta bli att konstatera att stöd till intransporter i många avseenden skulle få konkurrerande verkan på många av Norrlandsföretagen. Det finns all anledning att förebygga att en sådan situation uppstår. När det gäller reservationen 5 beträffande stöd till persontransporter är det väldigt svårt att finna några skillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna utom i ett avseende. Utskottet har konstaterat att det inom kommunikationsdepartementet pågår omfattande utredning för att finna lösningar på problemet att åstadkomma sänkningar av kostnaderna för persontransporterna. Utskottsminoriteten eller reservanterna vill skriva till Kungl. Maj:t och tala om att man skall utföra det här arbetet. Eftersom man inom departementet redan håller på med denna sak, finner vi ingen anledning att skriva ytterligare en gång och tala om att det bör man fortsätta med. En skillnad finns mellan reservationen och utskottsbetänkandet, nämligen att man i reservationen har tagit upp frågan om att utreda eventuella statsbidrag till flyget, befrielse från flygplatsavgiften och allmänt förbättrade flygkommunikationer genom ett nät av matarflygplatser, närmast i Norrlands inland. Vi vill inte på något sätt motsätta oss diskussion härom, men enligt vår mening bör rätta platsen att diskutera och planera den delen av transportapparaten närmast vara de regionala trafikplaneringarna som nu tar sin början. Herr talman! Jag skall inte uppehålla kammaren mycket längre. Beträffande reservationen angående transportstöd till frakt med fartyg skall jag endast hänvisa till vad som står i utskottsbetänkandet. Vad beträffar det särskilda yttrandet rörande fraktstöd till transporter med s.k. firmabilar, varom krav framförts i motionen 199, kan man nämna att transporter över 300 km utförs endast i liten omfattning av s.k. firmabilar. På grund av svårigheter att fastställa driftoch vanliga fraktkostnader för dessa transporter uppstår tekniska och administrativa problem att foga in dem i stödsystemet. För övrigt bör så stor del som möjligt av godstransporterna på vägarna komma in under den yrkesmässiga trafikens regler. Man kan dock framhålla att dispens i undantagsfall kan medgivas av Kungl. Maj:t för specialtransporter som ej kan eller ej rimligen bör utföras med järnväg eller lastbil i yrkesmässig trafik. Herr talman! Med det anförda skall jag be att få yrka bifall till trafikutskottets förslag i dess betänkande nr 3 på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill hålla med herr Lindberg om att han hade ungefär samma synpunkter att komma med som i fjol. Han gjorde vissa påståenden utan att kunna bevisa dem, och jag skulle vilja ställa några frågor på ett par punkter. Herr Lindberg säger att det mycket väl går att under försöksperiodens gång göra jämkningar, men jag har ännu inte fått något besked om vilka jämkningar som kan göras. Jämkningar när det gäller avståndsgränsen eller viktgränsen kan inte göras eller någon annan jämkning som motionärerna har föreslagit. Vilka jämkningar har utförts? Några små marginella jämkningar torde ha utförts men inte några av betydelse.

Talet om samsändningar är en annan fiktion som herr Lindberg drar fram precis som jämkningarna. I propositionen 84 talades om möjligheterna till samsändningar. I två utskottsbetänkanden, 1971 och 1972, har åberopats möjligheterna till samsändningar, men sådana kan ske i ytterst begränsad omfattning. Att ta detta som motiv för att inte sänka viktgränsen 500 kg är ingenting annat än ett tecken på den obotfärdiges förhinder. Det sägs att man får en ökad administrativ belastning. Jag har studerat systemet något, och jag tror inte att den administrativa belastningen blir så stor som man vill ge sken av. Till sist vill jag beröra en något mer komplicerad fråga. Intransporterna av råvaror och halvfabrikat är säkert betydligt svårare att kartlägga än uttransporterna, men det måste vara nödvändigt att finna former för ett stöd till intransport av råvaror för att kunna bredda näringslivet i Norrland, för att kunna föra dit råvaror och för att kunna bygga upp nya företag.

Herr talman! Herr Sellgren ställde många frågor, och jag skall inte försöka detaljbesvara dem. Han frågade vilka jämkningar som har skett, och enligt hans påstående skulle det vara mycket obetydliga jämkningar. Jag ber att få erinra om att t.ex. när det gäller fraktkostnader för NJA:s produkter har det skett betydande justeringar, och även beträffande andra sortiment och varuslag har rätt stora justeringar skett under den period av ett år och tre månader som försöken hittills pågått. Det innebär i runt tal en ökning av fraktbidraget från 25 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Det anser herr Sellgren vara blygsamma jämkningar. Visserligen ingår däri en del förhöjda fraktkostnader, men det är ändå en ringa del av summan. När det gäller sänkningar av viktgränsen tror inte herr Sellgren att det blir några stora administrativa problem. Det kan man alltid hoppas, men man kan inte låta bli att konstatera att den administrativa apparaten ovillkorligen måste belastas. Det finns all anledning att följa systemets vidare verkningar, så att man i förväg får ett klart grepp om vilka problem som uppstår, om dessa justeringar vidtas. Jag håller med herr Sellgren om att vi inte helt skall avvisa tanken att det kan finnas anledning att justera viktgränserna nedåt, men man bör ändå skynda långsamt och ta väl reda på vilka bieffekterna blir innan man ger sig på att göra sådana justeringar. Över huvud taget gäller det hela transportstödet att man bör avvakta och ta del av erfarenheterna innan man ger sig in på större justeringar; det handlar ändå om utgifter, och såvitt jag vet är inte oppositionen så särskilt förtjust i att vara med och föreslå skatteökningar. Även en sådan här reform kostar pengar och de kostnaderna skall ju täckas av inkomster. Om ni kan lägga fram förslag till höjning av marginalskatterna eller andra skattehöjningar eller om ni kan prioritera dessa utgifter framför andra skall jag gärna vara med i en diskussion.
Herr talman! Herr Lindberg gav det enda kända exemplet av betydelse när det gäller jämkningar, nämligen beträffande varuslagsavgränsning. Sedan försökte herr Lindberg utvidga detta och tog därvid som exempel det ökade beloppet till transportstöd. Jag tycker att det var illa valt, och det är ett tecken på bristen på exempel. Herr Lindberg uppehåller sig fortfarande vid problemet med den administrativa belastningen vid en utökning av transportstödet — särskilt när det gäller en sänkning av viktgränsen från 500 kilo till 200 kilo. Räknar herr Lindberg med att vi skall kunna ha ett organ utan någon personal alls? Är det fråga om personal och administration i det här sammanhanget? Är det inte fråga om att stimulera företagsamheten, och är det inte fråga om att stimulera just den företagsamhet som har mycket stor betydelse och som det här gäller? Jag avser småföretagen som är spridda överallt i landet som ett nät och som i dag inte har möjligheter att utnyttja transportstödet. Det är de företagen vi skall tänka på och inte på att man måste anställa ytterligare en eller annan tjänsteman för kontroll av det ökade antalet ansökningar. Jag tycker fortfarande att bevisföringen är mycket svag och jag hoppas att man när den nya perioden börjar — som inte bör bli någon försöksperiod — har konkreta förslag och att då argumenten mot våra förslag som majoriteten i riksdagen sannolikt kommer att rösta ned — inte skall vara lika svaga som nu.
Herr talman! Herr Sellgren är missbelåten med att jag inte gav fler exempel. Jag skulle mycket väl kunna göra det; men jag skall inte trötta kammarens ledamöter med det. Jag skall i stället gärna stå till tjänst med att gå till kommunikationsdepartementet och be dem där skriva ut listan över jämkningar och överlämna den till herr Sellgren, så får han studera den. Sedan frågar herr Sellgren om jag inte tror att det behövs några tjänstemän som skall sitta och hantera det här transportstödet. Jo, visst tror jag det, men jag vill undvika att man till liten vinning skall utöka den administrativa apparaten. Det brukar i den här kammaren från visst håll klagas mycket på statlig byråkrati. Vi kan hålla de klagomålen i minnet även när vi diskuterar transportstödet. Vi bör försöka att inte i onödan åstadkomma statlig byråkrati, utan göra det hela så smidigt som möjligt.

Herr talman! Jag förstår mycket väl om det vore försmädligt ifall en ändring av fraktbidragsreglerna, så att även leveranser under 500 kilo finge stöd, skulle leda till ökad byråkrati; det vore speciellt försmädligt eftersom fraktbidragsnämndens kansli för ett år sedan förlades till Stockholm. Herr Lindberg sade, att det egentligen inte finns något nytt sedan i fjol, och det håller jag gärna med om. Men en sak har inträffat i herr Lindbergs och mitt eget hemlän efter debatten förra året. Landstinget har där tagit initiativ till ökad samverkan med Tröndelag, framför allt på transportområdet. Man anser att Trondheimsfjorden är ett naturligt utskeppningsställe för vissa produkter framställda i Jämtland. Men transportstödet i dess nuvarande utformning motarbetar dessa strävanden. Det har för en del viktiga varuslag från Jämtland blivit naturligare att använda Göteborg som utskeppningshamn än hamnar vid Trondheimsfjorden. Det borde vara naturligt att utforma stödet så, att man skapar en rationell transportorganisation och därmed en näringsgeografiskt riktig transportriktning. Detta debatterades förra året och från utskottet påpekades då liksom nu att skrivningen var välvillig och att det, om så visar sig nödvändigt, finns möjligheter att vidtaga vissa jämkningar. Några sådana har inte vad jag känner till vidtagits för inlandet. Man måste alltså konstatera att regeringen inte bedömt det nödvändigt att göra några jämkningar, trots att företag i dessa områden uttalat behov av smärre jämkningar i den riktning som finns aktualiserad i en del motioner och även i reservationerna. Utskottsmajoriteten säger också: ”Härigenom synes även motionsledes gjorda yrkanden i viss utsträckning kunna bli tillgodosedda.” Det skulle vara intressant att veta om man det här året är beredd att göra några jämkningar och visa något tillmötesgående mot de motioner, som man i dag är beredd att avstyrka. Det vore säkert ganska värdefullt om inlandsindustrin redan i dag kunde få ett besked att de krävda jämkningarna kan komma till stånd och att man skulle kunna tänka sig en jämkning som gav bättre möjligheter för transporter i västlig riktning. Transportstödet har visat sig vara en mycket viktig del av regionalpolitiken. Det har ju till uppgift att stimulera utvecklingen i de övre delarna av Norrland och i det inre stödområdet. Vi har i motionen 261 tagit upp persontransportkostnaderna. Dessa är stora för de företag som är marknadsinriktade, och det är helt klart att det är sådana företag vi gärna vill ha till Norrland. De ger oss en mera differentierad sysselsättning och tanken bör därför stödjas. Men då måste vi också få bidrag till persontransportkostnaderna. Jag har fått en utredning från ett företag som nyligen lokaliserats till Jämtlands län. Det är en mekanisk industri med teknisk försäljning. Den innebär personkontakter vid marknadsföringen. Man kan inte klara en marknadsföring per postorder, utan det gäller att satsa på personkontakter och därmed mycket resor. För företaget, som omsätter 5 miljoner kronor, blir merkostnaderna ungefär 100 000 kronor jämfört med de kostnader som skulle ha uppstått, om företaget legat i storstadsregionen. Det är alltså 2 procent på omsättningssumman, vilket är en betydande kostnad. Detta borde kunna rättas till genom införandet av ett persontransportstöd liknande godstransportstödet. Jag hoppas att regeringen kommer att påskynda detta och tillmötesgå önskemålen i vår motion redan innevarande år.
Herr talman! Herr Stjernström frågar efter de justeringar som kan komma till stånd. Jag skall inte förutspå dem utan vill bara påminna om att en intensiv utvärdering av stödets verkningar och funktioner pågår inom transportnämnden och kommunikationsdepartementet. Vad som kan bli resultatet av det skall jag inte försöka sia om. Herr Stjernström påminde mycket riktigt om att landstinget har inlett ett samarbete med Sörtröndelagen när det gäller kommunikationerna. Han glömde en för mig intressant detalj: att det är på socialdemokratiskt förslag. Men jag kan ändå säga att även om Borten har avgått borde herr Stjernström ta kontakt med honom igen — han har ju erfarenheten tidigare — och diskutera detta med transportstöd och norsk sträcka inräknad som kvalifikationsgrundande. Då kunde vi få höra vilka synpunkter man kan ha där. Jag har visserligen inte diskuterat med Borten, men jag har diskuterat med andra norrmän. Norrmännen vill inte att transportsträckan i Norge skall inräknas som kvalifikationsgrundande på den svenska sidan. Då uppstår nämligen en konkurrens för de norska företagen, som har precis samma problem i Nordoch Mellannorge som vi har i Nordoch Mellansverige. Jag nämnde i fjol ett exempel här från talarstolen, jag skall be att få upprepa det. Småhusfabrikanterna i Sörtröndelagen slåss på en mycket hård marknad. Om vi skulle få ett statligt transportstöd in i Norge från Sverige, skulle deras konkurrensvillkor på en gång försämras kraftigt och detta skulle utgöra en mycket stor fara för den företagsamheten. Det är bara ett exempel. Jag skall nöja mig med det. I övrigt kan det vara värt att påpeka att norrmännen när de utformade sitt transportstöd i stort sett gjorde det till en kopia av det svenska transportstödet. De tar inte in transportsträcka i Sverige som kvalifikationsgrundande just på grund av att de själva vill att vi skall visa dem samma hänsynstagande.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
Herr talman! Efter att ha lyssnat till herr Lindberg får man klart för sig att kommittén — som han säger att socialdemokraterna i Jämtland tagit initiativ till — främst skulle få till uppgift att motverka ökade transporter över Kölen. Så kan det inte vara. Herr Lindberg har talat med fel norrmän, det är ju helt uppenbart. Det är självklart angeläget med en ökad trafik över Kölen för såväl jämtars som trönders intressen.
Herr talman! Herr Stjernströms yttrande, att den kommitté som skall verka för ett samarbete när det gäller transporterna över Kölen skulle kommit till för att motverka dessa transporter, får stå för herr Stjernströms egen räkning.

Herr talman! Gotland är en av de regioner i landet som hotas av den kraftigaste befolkningsminskningen. Länet — eller kommunen, vilket man väljer — har liksom stora delar av Norrland ett alltför ensidigt näringsliv. De viktigaste näringsgrenarna är jordbruket, skogsbruket och jordoch stenindustrin. Vissa andra företag har etablerat sig på Gotland, men de har ännu alltför liten omfattning. En fortsatt minskning av befolkningen kan leda till svårigheter att upprätthålla en rimlig samhällsservice på ön. Den senaste tidens varsel om nedläggningar av vissa för Gotland betydelsefulla företag är också dåliga tecken. Risken är uppenbar att utvecklingen kommer in i en ond cirkel, som kan visa sig svår att bryta. Det måste vara i landets intresse att snarast stärka förutsättningarna för en bättre utveckling på Gotland än hittills, så att näringslivet kan förnyas och ge sysselsättning åt befolkningen. Statsmakterna har redan beslutat att Gotland skall tillhöra stödområdet, och därmed har man ställt sig positiv till att näringslivet på Gotland skall förstärkas. Möjligheterna till regionalpolitiska stödåtgärder borde förhoppningsvis stimulera nylokalisering av företag inom olika branscher till Gotland för att fånga upp undersysselsättningen inom området. Det finns emellertid en svårighet som man inte kan komma ifrån, och det är de höga godsoch persontransportkostnaderna till och från fastlandet, vilka i hög grad försvårar strävandena att uppnå de regionalpolitiska målsättningarna. När ett företag planerar nyetablering på en ort, kommer självfallet fraktkostnaderna med i kalkylen, och vid en sådan beräkning ligger Gotland inte särskilt gynnsamt till, trots det sedan i februari i år utgående stödet till färjetrafiken. Även persontransportkostnaderna blir högre än vid motsvarande avstånd på fastlandet genom att resenärerna i huvudsak är hänvisade till flyget.

Utgår man från den principen bör staten bära de merkostnader som påläggs gods, fordon och passagerare för transport mellan Gotland och fastlandet i jämförelse med transportkostnaderna för motsvarande sträcka på fastlandet. Om betingelserna för Gotland någonsin skall kunna bli jämförbara med dem på fastlandet, måste därför målsättningen beträffande trafikpolitiken vara att transportkostnaderna till och från Gotland åtminstone inte skall vara högre än vad en transport på fastlandet av motsvarande längd får betinga.

Självfallet kan en sådan utredning samordnas med den transportplaneringsutredning som ålagts länsstyrelsen liksom även med Gotlands kommuns arbete på att få fram en effektivare hamnorganisation. I reservanternas yrkande finns ytterligare en precisering. Det gäller fraktstöd för transport av råvaror och halvfabrikat till Gotland. Tillgången på råvaror inom Gotland är som jag framhöll inledningsvis mycket begränsad. Vill man stimulera till en breddning av näringslivet inom området, bör gynnsamma betingelser skapas för tillförsel av råvaror till nya förädlingsindustrier. Detta åstadkommes enklast genom en utbyggnad av fraktstödet på sätt som föreslås i reservationen. Fru talman, Jag ber alltså med dessa motiveringar att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! I höst, närmare bestämt lördagen den 30 september, kommer Ölandsbron att invigas. Därmed har äntligen frågan om vår näst största ös förbindelse med fastlandet fått sin lösning. För vår största ö, Gotland, med en befolkning som är mer än dubbelt så stor som Ölands, är frågan om tillfredsställande kommunikationer med fastlandet däremot alltjämt olöst. I detta fall är en broförbindelse av naturliga skäl otänkbar. Det gäller då att på annat sätt ge Gotland ett rejält trafikstöd.

Samtidigt framhöll vi att vad riksdagen då på Kungl. Maj:ts förslag beslutade endast kunde betraktas som ett första steg för att Gotland skulle få, som vi uttryckte det, ”vägpriser över vattnet”. Även i år har vi moderater motionsledes framhållit att det statliga transportstödet till Gotland, som beräknas till 2,1 miljoner kronor, är absolut otillräckligt. Av beloppet hänför sig 1,5 miljoner kronor till godstransportstöd och 0,6 miljoner kronor till nedsättning av personbiltaxan med 15 procent. Gotlandsbolagets kostnader för sänkning av personbilstaxan med 10 procent kan beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor och för sänkning av priset på färdbiljetterna till mångdubbelt högre belopp. För gotlänningarna är det naturligt att erinra om att de årligen betalar cirka 25 miljoner kronor i fordonsoch drivmedelsskatter, medan anslaget till vägarna på Gotland uppgår till cirka hälften av detta belopp. I jämförelse med det av gotlänningarna erlagda skattebeloppet på 25 miljoner kronor ter sig det nu utgående transportstödet till ön på 2,1 miljoner kronor onekligen blygsamt. I år liksom i fjol har vi moderater framhållit det otillfredsställande i att transportstödet omfattar endast färjtrafik från Gotland. För att förbättra konkurrensläget för näringslivet borde stödet utvidgas till att omfatta jämväl lastbilstransporter enligt likartade regler som gäller inom andra delar av stödområdet samt godstransporter till Gotland. Det borde gälla exempelvis transporter av råvaror och halvfabrikat för förädling inom industrin samt transporter som avser legoarbeten vid gotländska företag. Samtidigt har vi än en gång framhållit angelägenheten av att åtgärder vidtas för att nedbringa flygkostnaderna mellan Gotland och fastlandet. Därvid bör med skärpa erinras om att flygtrafiken för Gotlands del helt naturligt är av utomordentlig betydelse. Det av riksdagen i fjol beslutade transportstödet utgår under en försökstid av tre år, och trafikutskottets majoritet har den uppfattningen att resultatet av försöksverksamheten bör avvaktas innan ytterligare åtgärder vidtas.

En av de främsta åtgärderna härvidlag är utan minsta tvivel en rejäl utvidgning av transportstödet. I den gamla riksdagen hade jag äran att under 11 år representera förutom mitt hemlän, Kalmar län, även Gotlands län. Helt naturligt fick jag härigenom god kännedom om Gotlands problem. Problemen var stora och gällde bl.a. svag sysselsättning, svagt skatteunderlag, höga skatter, höga transportkostnader. Skattekraften är den lägsta i riket, ca 68 skattekronor per invånare mot ca 96 för riket i genomsnitt. Den kommunala utdebiteringen är samtidigt den högsta. Som exempel må nämnas att preliminär skatt 1972 utdebiteras med i Visby församling 27:80 kronor, i Sundre församling 29:70 kronor och i Hamra församling 29:90 kronor. Det är skrämmande höga tal, vilka onekligen på sitt sätt påverkar befolk ningssituationen på Gotland. Gotlands problem har inte minskat med åren utan tvärtom blivit allt större. Tyvärr har statsmakterna ej tillräckligt beaktat dessa problem. Mycket har under gångna år försummats; det är nu hög tid att det vidtas åtgärder för att förbättra förhållandena på Gotland och då i första hand för att så långt det är möjligt skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet för transporter av gods, fordon och passagerare. Fru talman! I den vid utskottets betänkande fogade reservationen har utskottets samtliga borgerliga ledamöter i anledning av motioner av representanter för de tre borgerliga partierna föreslagit för Gotlandstrafiken och Gotlands framtid väsentliga åtgärder. Jag ber för min del att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! På 1971 års riksdags sista arbetsdag den 17 december hade vi att behandla Kungl. Maj:ts proposition nr 154, som gällde fraktstöd till Gotland. I anslutning till den propositionen hade väckts ett antal motioner, som i stort sett var likadana som de motioner som trafikutskottet har haft att behandla i anslutning till statsverkspropositionen angående Gotlandstrafiken för 1972. Vi hade vid det tillfället en debatt här i kammaren, och jag tycker det vore något av slöseri med kammarens tid att nu upprepa argumenten mot motionerna. Fraktstödet började utgå den 1 februari i år och har alltså varit i kraft något över två månader. I sina betänkanden nr 28 år 1971 och nr 5 i år har trafikutskottet sagt, att ”det förordade systemet skall bedrivas som försöksverksamhet under en treårsperiod. Resultatet härav bör enligt utskottets uppfattning avvaktas innan ytterligare åtgärder vidtas. Utskottet förutsätter dock att redan under treårsperioden överväganden sker beträffande stödets utformning och tillämpning efter försöksperiodens utgång.” Fru talman! Med de orden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är visserligen rätt kort tid sedan kammaren behandlade den här frågan — så långt har herr Rosqvist alldeles rätt — men herr Rosqvist stannade vid december 1971. Han har inte följt utvecklingen efter den dagen, han har inte tagit något som helst intryck av vad som sker på Gotland och inte heller av den opinionsbildning vi har här i riksdagen när det gäller att påtala de brister som verkligen föreligger i fråga om transportstödet till Gotland. Herr Rosqvist vill under sken av att spara kammarens tid knappa in sin argumentering för att slippa bemöta de mycket väsentliga och omfattande yrkanden som har gjorts i de olika motionerna. Jag tror inte att gotlänningarna lika mycket uppskattar herr Rosqvists sparsamhet. Det finns en mycket allvarlig passus i den motion som jag åberopade i samband med att jag talade för reservationen, och jag skulle vilja återge den.

Då räcker det inte med att åberopa att vi någon månad tidigare har fattat ett beslut som man redan nu kan säga var alltför begränsat och inte ger den stimulans till näringslivet och boendet på Gotland som behövs för att främja en positiv utveckling.
Fru talman! Jag kan helt instämma i vad herr Sellgren nu anfört. Själv är jag förvånad över den kallsinnighet som man iakttar när det gäller Gotlands problem. Dessa är så stora att det finns all anledning för oss att känna oss oroade. Vid den debatt som förekom i december i fjol tillät jag mig säga att jag tyckte att herr Rosqvist tog för lätt på Gotland och dess problem. Det är ett uttalande som jag har alla skäl att i dag upprepa.
Fru talman! Enligt min uppfattning är det inte antalet ord som avgör om man är kallsinnig eller inte — jag vill säga det till herr Schött. Vad gäller det som herr Sellgren tog upp i sin replik kan jag upprepa vad jag sade från talarstolen: De här frågorna diskuterade vi den 17 december. Vi är medvetna om att detta är en försöksperiod, och ni bör vara det, herr Sellgren. Den har pågått i två månader, och efter två månader kan man inte vara färdig att göra en utvärdering och säga att det här stödet är missriktat eller felaktigt. Det behövs väsentligt längre tid för att klara ut den frågan.
Fru talman! Det är ytterst beklagligt att herr Rosqvist tar antalet ord som ett mått på en intresseinriktning. Det är inte antalet ord det är fråga om utan viljeinriktningen, och det är avsaknaden av viljeinriktning i herr Rosqvists anförande som jag påtalade i mitt tidigare inlägg.
Fru talman! Det är ju inte orden utan gärningarna som är avgörande. Jag är ytterligt förvånad över att herr Rosqvist och hans meningsfränder inte har kunnat stödja de mycket rimliga krav som framställts i reservationen. Jag ber för min del att än en gång få tillstyrka densamma.

Fru talman! Tidigare talare har ju berört Gotlands situation ur olika aspekter — befolkningspolitisk, det skattemässiga underlaget, sysselsättningsfrågor osv. Jag kan därför gå direkt på kommunikationsfrågan som vi här behandlar. Det bör väl sägas att det gäller en nyckelfråga för Gotland. Skall vi lyckas klara en utbyggnad av näringslivet, vilket är nödvändigt, så måste frågan lösas. Speciellt utmärkande för Gotland är att hemmamarknaden är liten. Därav följer att näringslivet blir exceptionellt starkt beroende av rimliga frakter för att nå andra marknader. Persontrafiken är givetvis också viktig för handelsförbindelserna, turistnäringen och utbildningsmöjligheterna samt för att bryta känslan av isolering. Frågan hur kostnadsmässig likställighet i kommunikationshänseende mellan Gotland och fastlandet skall kunna uppnås har diskuterats i över ett kvarts decennium. Flera utredningar har sökt finna lösningar på problemet. Statsrådet Norlings förslag om transportstöd till färjetrafiken är såvitt jag kan bedöma den första konkreta åtgärd som vidtagits i frågan. Detta initiativ noteras med tillfredsställelse, liksom utskottets tillstyrkande av de 2,1 miljoner som nu föreslagits utgå för ändamålet. Från gotländsk sida har emllertid hävdats att principen om allmän väg till Gotland ur kostnadshänseende bör läggas till grund för kommande beslut. Vi konstaterar att till olika delar av landet i övrigt — utom Gotland — bygger staten vägar och broar eller bekostar avgiftsfria färjeleder. Staten bär i dagsläget helt ansvaret för Gotlands kommunikationer med fastlandet; konkurrensmöjligheterna är helt obefintliga. I luftrummet råder monopolföretaget Linjeflyg. I färjetrafiken över havet äger staten koncessionsprövningen och genom denna full insyn samt rätt att fastställa taxor och turlinjer. På lastbilssidan kan staten genom ägarinflytande i ASG och Svealast verka som prisbildare. Möjligheter föreligger alltså till fullo för staten att med olika åtgärder minska kostnadstrycket i Gotlandstrafiken. I motionen 525 föreslås att en utredning tillsättes med uppgift att framlägga förslag om ytterligare åtgärder i syfte att skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet i fråga om kostnader för transporter av gods, fordon och passagerare. Tanken bakom förslaget är ju att den treåriga försöksperiod, som nu inletts, skall utnyttjas för utarbetande av förslag till mera permanenta grunder för kommunikationsproblemens lösning. Vilka frågor är det nu som bör bli föremål för utredning? Några frågeställningar vill jag här i korthet skissera. 1. Principen att Gotlands väg över havet skall betraktas som allmän väg ur kostnadsansvarighetssynpunkt bör slås fast. Vägpriser över vattnet bör eftersträvas. 2. Huvudmannaskapet för trafiken bör utredas. Olika förslag i detta hänseende har i tidigare utredningar diskuterats. Som tänkbara möjligheter har angivits att staten direkt — vilket kan sägas vara fallet för närvarande — kan köpa tjänster av Gotlandsbolaget, som nu driver trafiken. SJ har nämnts som tänkbar huvudman, vägverket likaså. Frågan om bildande av ett särskilt bolag med staten, Gotlands kommun, näringslivet på Gotland m.fl. som intressenter har diskuterats. Andra alternativ kan naturligtvis också prövas. 3. Hamnfrågorna är av stor vikt enär trafikströmmarnas fördelning liksom vägavstånden till olika centralorter och avsättningsområden har stor betydelse för restider och kostnader i trafiken. Likaså kan valet av färjetyp påverkas av hamnens utformning och läge eller — å andra sidan — hamnens utformning behöva anpassas till färjety pen. Från gotländsk sida har hävdats att såväl nordlig som sydlig färjeled bör trafikeras. Så sker ju också nu. Anknytning med Öland är önskvärd, i varje fall under sommarmånadernas turistström, vilken sannolikt kommer att öka med Ölandsbrons tillkomst. Hamnkostnaderna ur anläggningssynpunkt bör utredas. Enligt min mening bör hamnarna på Gotland betraktas som sådana i den nya väglagen angivna väganordningar som är nödvändiga för trafikens bedrivande och följaktligen bekostas av staten. 4. Trafikförsörjningsplan bör upprättas i samverkan mellan staten, länsstyrelsen på Gotland samt Gotlands kommun. Landtrafiken samordnas med trafiken över havet. Eventuellt borde övervägas huruvida kommunikationsdepartementets arbetsgrupp för regionala trafikfrågor kunde utse Gotland till ett av de områden där modelloch försöksplanering sker. S. En rationell trafik bör eftersträvas. Undersökning bör ske om möjligheterna till samordning mellan de olika landtrafikföretagen för att undvika tomt tonnage på färjorna, för att möjliggöra att förare i minsta möjliga utsträckning behöver medfölja över havet etc. Terminalfrågorna bör granskas, inte enbart ur de enskilda trafikföretagens synvinkel utan ur hela det gotländska trafikintressets. Det vore önskvärt att bilföretagen involverades i granskningen av turlinjer och taxor, enär en betydande del av fraktkostnaderna ligger just på biltrafiksidan. Det borde undersökas huruvida den s.k. normaltaxan för fjärrtrafik kunde omfatta hela landet och inte som nu hela landet exklusive Gotland. 6. För närvarande tillämpas olika priser i persontrafiken för gotlänningar och för resande från fastlandssidan. Detta gäller såväl i färjesom i flygtrafiken. Detta innebär att resande från fastlandssidan får betala prisnedsättningen för gotlänningarna. Det borde undersökas om denna princip kan anses vara riktig. Den drabbar bl.a. de s.k. sommargotlänningarna som äger hus på Gotland, liksom givetvis den för Gotland ur näringssynpunkt viktiga turisttrafiken. Andra vägar borde undersökas för prisnedsättningen i persontrafiken. 7. Undersökning borde ske huruvida överfarten över internationellt vatten mellan Gotland och fastlandet kunde motivera införande av s.k. sjöpriser eller försäljning av tullfria varor, liksom nu sker på Finlandsfärjorna. Resorna kunde eventuellt i så fall komma att ställas till Gotland i viss utsträckning i stället för, som nu sker, till Åland. 8. Flygpriserna borde bli föremål för särskild undersökning.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 Vpk-representanten menar ju att trafiken skall förstatligas. Det finns i och för sig ingenting som hindrar att en sådan fråga hade kunnat ingå i ett utredningsuppdrag som Kungl. Maj:t lämnar. Utskottsmajoriteten förutsätter för sin del att redan under treårsperioden överväganden sker beträffande det införda stödets utformning och tillämpning efter försöksperiodens utgång. För min del vill jag förutsätta att förbättringar skall kunna ske även under försöksperioden, t.ex. införade av stöd även för införsel till Gotland av vissa råvaror och halvfabrikat samt emballage som kommer till användning inom det gotländska näringslivet och som inte är tillgängligt på Gotland. Om reservationen avslås vill jag till sist uttala förhoppningen att kommunikationsministern inom sitt departement och i samråd med företrädare för Gotland verkställer undersökningar om förbättringar i stödet och att bl.a. de synpunkter jag här har anfört då kan komma under prövning.

Fru talman! Jag vill erinra om vad vi sade i den debatt som fördes på riksdagens sista dag i fjol. Då framhöll vi att om vi också försöker att höja eller utöka det trafikstöd vi den gången beslutade om skulle vi ändå inte lösa hela detta problem för gotlänningarna. I motionen 1589 förra året framhöll vi också som vår mening — och vi har upprepat det nu — att ett förstatligande av färjetrafiken på Gotland är det enda förnuftiga; det är ingen mening med att plottra med något annat.

Det skulle bara ytterligare stärka bolagets monopolställning och ge det ännu större vinster. Gotlänningarna själva skulle inte tjäna något nämnvärt på det. Möjligen kunde det bli något billigare för företag som ville etablera sig, men Gotlands befolkning skulle inte tjäna mycket på det. Det är givetvis beklagligt att företag har lagts ned på Gotland eller har varslat om nedläggning, men detta kan inte tillskrivas färjetrafiken på Gotland. Det är andra förhållanden som spelar in där. Det är ganska stora ekonomiska intressen som driver den linjen att viss företagsamhet skall försvinna från Gotland. Där får man väl på den borgerliga sidan försöka komma överens, ty det är ju helt borgerliga-kapitalistiska intressen som där spelar in.